Herr talman! I den del av utskottsbetänkandet som behandlar frågan om en förhöjning av anslaget för utökad uranprospektering i Arjeplogsområdet säger utskottsmajoriteten helt kort, att riksdagen inte nu bör ta ställning för en ytterligare utökad uranprospektering med viss regional inriktning. Man kanske kunde nöja sig med att hoppfullt haka på ordet ”nu” och tolka detta så att det som yrkandet i motionen 1493 syftar till ändå kan tänkas vid en annan tidpunkt. Men jag vill nog ändå dröja litet vid vad det här handlar om, nämligen just uranprospektering och regional inriktning. 124 För att ta det senare först så vet jag, att näringsutskottets ordförande mycket väl känner till hur starkt accentuerad den i många sammanhang påtalade negativa befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen i Norrlandslänen har varit just i Arjeplogsområdet. Detta är ändå en inlandskommun med stora tillgångar i skog, malm och vattenkraft. Under de senaste åren har det märkts en viss förbättring av situationen i kommunen, beroende på att en del mindre industrier har kommit i gång och att man ökat satsningen på turismen. Men sådana åtgärder kan inte på något avgörande sätt bryta avfolkningsprocessen. På det kommunala planet har man därför sett sig om efter andra och mera omfattande åtgärder för att öka sysselsättningsmöjligheterna i bygden och därmed säkra en bättre framtida utveckling. I yttrandet över Länsplan 70 har kommunen angett en del sådana möjligheter. Dit hör också möjligheten av gruvbrytning i området. Min medmotionär och jag har tagit fasta på just detta och funnit det angeläget att framhålla de fyndigheter som på senare år har gjorts av koppar, molybden och uran i det här området. Just med tanke på vilken effekt en gruva skulle ha för sysselsättningssituationen har vi ansett det nödvändigt att öka den pågående prospekteringsverksamheten och förbättra möjligheterna till en snabb teknisk och ekonomisk undersökning av olika fynds brytningsförutsättningar. Sveriges geologiska undersökning, som arbetat med uraninventeringar sedan 1967, säger i verksamhetsberättelsen för fjolåret att möjligheten till uranfynd i Sverige är lika god som i de länder där uran i dag produceras. SGU håller på med undersökningar av gjorda fynd och anser det angeläget med en intensifierad prospektering. I det sammanhanget föreslår man en koncentration av de tillgängliga resurserna för malmprospektering till området Arjeplog—Arvidsjaur-Moskosel, där man har gjort intressanta fynd. Man har således påträffat ansamlingar av kraftigt uranmineraliserade block vid sjöarna Kikkejaure i Arvidsjaur och Rebjaur i Arjeplog. De fyndigheter man gjort vid Pläutajokk och som vi närmare anger i motionen håller på att bearbetas, och man har i de två diamantborrhål som tagits upp påträffat goda malmsektioner. LKAB och AB Atomenergi har gjort försök som visar att uranet lätt kan utvinnas ur malmen. Men man betonar att det behövs ett tämligen stort antal borrhål för att man skall kunna utröna fyndigheternas utbredning och bedöma möjligheterna till en exploatering. Mot den bakgrunden anser vi det orimligt att undersökningsverksamheten på grund av ekonomiska omständigheter måste begränsas till de redan påbörjade provborrningarna vid Pläutajokk. Av betydelse i argumenteringen för en utökad prospektering på det här området är också den omständigheten att analyser av de malmblock som påträffats i Arjeplogområdet visar att uranhalten är hög i jämförelse med andra malmer. Det måste vara angeläget att utröna hur stor omfattning dessa fyndigheter verkligen har. Detta också med hänsyn till att Sverige inte bör förbli beroende av utlandet när det gäller den framtida användningen av uran. Om vårt land skall gå in för kärnkraft i stor skala, måste det vara en fråga av största vikt att de egna behoven täcks på fördelaktigaste sätt. Men frågan gäller inte bara utvinning av uranmalm utan också anrikning. Även den sidan har vi utvecklat i motionen, där vi också betonat vikten av att miljöfrågorna beaktas. Jag ber därför att få hänvisa till den och samtidigt yrka bifall till reservationen 3 vid punkten 15.

Herr talman! Under de senaste tio åren har det pågått en malminventering i Norrbottens län som riksdagen har beslutat om tidigare och som har varit av väldigt stor betydelse. Man har gjort fynd av en hel del intressanta mineraler, och vad som just nu pågår är ett slags avrapportering för att man skall kunna bedöma om det finns brytvärda fyndigheter någonstans och i så fall vilka som är mest angelägna att bearbeta. Bland de saker man har hittat finns också spår av uran, som man säger. Geologerna är väldigt angelägna att inte väcka några falska förhoppningar. De säger att det finns spår, och de vill inte säga att någonting är brytvärt förrän de verkligen konstaterar det. Fynd har gjorts på flera håll i länet, men det är riktigt som fru Marklund säger att de kanske intressantaste fynden har gjorts i Arjeplogstrakten. Det är kanske inte så konstigt, eftersom det redan förut finns en blygruva i närheten av Arjeplog. Den här verksamheten, som alltså nu har pågått i tio år, kommer under detta budgetår att i huvudsak inriktas på avrapportering, färdigställande av uppgifter om vad man har hittat. Departementschefen säger i propositionen att han förutsätter att man kan öka prospekteringen rätt väsentligt genom att överföra resurser från den tidigare Norrbottensutredningen, som alltså inte längre kostar pengar i form av borrning och sådana ting utan i huvudsak är ett skrivbordsarbete. På det sättet kan en del av den här verksamheten ändå drivas, och utskottet har inte funnit sig kunna tillstyrka något ytterligare anslag utöver den ökning som statsrådet påvisar kan ske, även om det här arbetet är angeläget. Jag kanske också skall säga att jag ingenting har att invända mot den skildring som fru Marklund gav av sysselsättningssituationen i Arjeplog. Den är mycket besvärlig, det är ett mycket svårt område, och kunde man starta en gruva där, skulle det naturligtvis betyda kolossalt mycket för bygden. Men jag tror att man skall låta bli att intala sig att där verkligen finns uran. Om det finns uran — i brytvärd omfattning — tror jag att varken fru Marklund eller jag kan hindra att en brytning kommer till stånd. En sådan fyndighet kommer utan tvekan att bearbetas. Fru Marklund och jag har inte skiljaktiga ståndpunkter i sak. Vi känner båda till sysselsättningsproblemet, och vi känner till litet om malminvesteringarna. Det pågår en sammanställning — ett arbete med att visa upp vad som är vettigt. Jag är övertygad om att när pengar frigörs, kan dessa sättas in på uranprojekteringen i Arjeplog och att det kan leda till att vi inom relativt kort tid får en kartläggning: finns det fler brytvärda fyndigheter i Norrbotten, var ligger de, hur kan brytningen sättas i gång? Då tror jag att riksdagen får anledning att ta upp frågan. Vi har inte funnit några klara orsaker till att just nu öka anslaget.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
Herr talman! Herr Svanberg säger att varken han eller jag kan hindra en brytning om man verkligen får fram alla de här fyndigheterna. Jag hade trott att mitt tidigare anförande skulle vara ett belägg för att jag faktiskt vill påskynda igångsättningen av sådan brytning. Jag har verkligen ingen som helst tanke på att någonsin hindra den. Sedan talar herr Svanberg litet om att man kanske inte skall se alltför optimistiskt på fyndigheterna och på vad de kan leda till. Min medmotionär och jag har faktiskt föredragit att i stället ta fasta på just att de fyndigheter som har gjorts, och som håller på att bearbetas redan, visar att det finns uranmineraliserade malmblock i det här området. Jag har också tidigare framhållit att de analyser som redan har gjorts visar att uranhalten är avsevärt högre här än på ställen där man tidigare har brutit sådan här malm. Det är för att kunna göra ytterligare jämförelser mellan de här fyndigheterna som man behöver öka verksamheten så som vi har föreslagit. Jag menar alltså att det verkligen finns behov av att få reda på Arjeplogfyndighetens tonnagevolym och form. Att fyndigheten finns, det tror jag vi kan ta fasta på.
Herr talman! Låt mig, när det gäller pessimism och optimism i det här fallet, anföra att geologerna är ovilliga att säga att här finns möjligheter att öppna en gruva eller något sådant. Flera uttalanden från SGU om intressanta mineraliseringar har skapat förväntan hos människor om att det skulle vara någonting av värde. Sedan har man efter något halvår sagt: Det här var intressant, men det är ingenting som går att bryta. Pessimismen i det avseendet är den enda jag hyser i det här sammanhanget. Jag har precis samma förhoppning som fru Marklund om att den här fyndigheten skall visa sig vara brytvärd. Man får extra pengar till projektet, även om det inte är i den omfattning som fru Marklund nu önskar. Jag tror alltså att problemet kan lösas på det allra bästa sätt. nisk utveckling

Herr talman! Häromdagen läste jag ett femton år gammalt uttalande som löd: ”Det tar väl i regel ett par tiotal år för företag och företagsidéer att växa sig stora men de syns i regel från början. Men var ser vi i dag 1970 och 80-talens blivande storföretag grundade på nya idéer. Detta är en av nisk utveckling nisk utveckling de viktigaste frågorna för framåtskridande och för vår ställning i den gemensamma marknaden. Riskabelt nyföretagande måste möjliggöras.” Den som sade det här vid Arosmässan i Västerås 1958 var en av de mycket få som under efterkrigstiden varit med om att skapa och utveckla ett svenskt storföretag. Det var den framgångsrike innovatören inom förpackningsindustrin, Ruben Rausing, som formulerade sig så. Efteråt kan ju bara konstateras att hans pessimistiska betraktelse av det svenska näringslivet tyvärr var riktig. Våra tidigare framgångsrika företag fortsätter i allmänhet att vara framgångsrika. Men den sjudande tillväxten av nya, framåtgående företag med nya, spännande produkter lyser med sin nära nog totala frånvaro. Det är naturligtvis allvarligt och man kan fråga sig vad det beror på. Generella svar går inte att ge. Men säkert är bristande teknisk forskning och utveckling en viktig faktor i sammanhanget. Vi har från folkpartiet under många år tryckt på det här, och det skall väl också erkännas att regeringen satsat i ökad omfattning på en del statliga åtgärder. Men har det skett på rätt sätt och i tillräcklig omfattning? Svaret på den frågan är nej. Belägg för det är det jag nämnde redan inledningsvis. Vi har inte en miljö för näringslivet som stimulerar till innovationer och nyföretagande. Vilka vägar man skall beträda för att få en bättre tingens ordning kan naturligtvis diskuteras. Från folkpartiets sida har vi i årets partimotion i de här frågorna särskilt framhållit följande fyra åtgärder: 1. Den tekniska grundforskningen måste förbättras. 2. Företagens möjligheter och intresse av att hålla forskningsoch utvecklingsverksamheten på en hög nivå bör stimuleras genom ett system med statliga beställningar av civila forskningsoch utvecklingsarbeten på samma sätt som hittills skett i vad gäller försvaret. 3. Företagens villighet och förmåga att driva och medverka i forskningsoch utvecklingsprojekt bör ökas bl.a. genom att de ges möjlighet att göra skattefria avsättningar till forskningsfonder. 4. Ett nära forskningsmässigt samarbete mellan näringsliv, universitet och högskolor bör befrämjas. Den sista punkten i förslaget är remitterad till utbildningsutskottet och behandlas därför i annat sammanhang. Vad gäller den tekniska grundforskningen skall det sägas att det är svårt att i klara kvantiteter redovisa hur mycket pengar som går till det ena eller det andra forskningsområdet. Det torde dock vara ganska oomstritt bland dem som i detalj följer forskningsoch utvecklingsarbetet att den tekniska grundforskningen blivit alltmer tillbakaträngd. En sådan utveckling ser vi i folkpartiet med stark oro på och har därför lagt fram förslag om ytterligare 5 miljoner kronor för den tekniska grundforskningen. En av orsakerna till att den här forskningsgrenen fått ett allt kärvare klimat är att det ständigt dyker upp nya forskningsobjekt för industriell tillämpning och att de prioriteras. De är ofta ekonomiskt exploaterbara på kort tid, och den tekniska grundforskningen får då maka på sig. Självfallet kan inte ett så kortsiktigt handlande få fortsätta länge. Det urholkar den framtida livskraften i näringslivet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 4 vid näringsutskottets betänkande nr 17. En annan väg att skapa resurser för forskning och utveckling är att stimulera företagen själva att satsa mer. Det kan man göra genom att ge dem möjlighet att skattefritt avsätta medel i forskningsfonder på samma sätt som de i dag har rätt att avsätta pengar till investeringsfonder. Listan över åtgärder som kan underlätta industriell utveckling kan göras lång. Jag skall den här gången nöja mig med att peka på ett par till som vi funnit väsentliga. Först då frågan om statliga beställningar av tekniskt utvecklingsarbete inom den civila sektorn. Vi vet vilken kolossal betydelse militärt utvecklingsarbete haft för stora delar av vårt näringsliv. Med målmedveten satsning kan en fortsättning inom den civila sektorn få kanske ändå större betydelse. Främst gäller det sådana områden som data, energiframställning, kommunikationssystem, miljövård och medicinsk teknik men också åtskilliga fler. Jag är medveten om att vi får tillfälle att diskutera den här frågan senare, när regeringens förslag om en ny upphandlingskungörelse skall behandlas. I detta sammanhang vill jag bara erinra om vad som framgår av en reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 18 och som jag skall yrka bifall till senare. De motioner som behandlas i det betänkandet innehåller många intressanta uppslag om hur vi skall få fram innovationer och omsätta dem i produktion. Det är för övrigt intressant att notera att representanter för exempelvis Ingenjörsvetenskapsakademien och Uppfinnareföreningen med stor bestämdhet hävdar att det i och för sig inte är brist på utvecklingsbara produktidéer. Problemet är snarast hur man skall nyttiggöra sig idéerna och finna nödvändiga resurser för att kunna utveckla dem till färdiga marknadsvaror. Herr talman! Den här sista punkten har vi också tryckt på i årets folkpartimotion, och det framgår av en reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 18 och som vi återkommer till.

Herr talman! Min motion rörande utökad exportfrämjande organisation genom uppsökande marknadsstudier har behandlats i detta betänkande. Då jag emellertid har talat för den motionen vid behandlingen av näringsutskottets betänkande nr 16 skall jag fatta mig kort i detta avsnitt. Det måste vara riktigt att skapa ett effektivt kommunikationssystem från landets enskilda företagare och ända ut till världens olika marknadsplatser. Dessa kanaler finns nu genom bl.a. Sveriges exportråd och handelssekreterarorganisationen. Men sannolikt skulle mycken ytterligare exporteffekt vinnas om tekniskt utbildad personal med innovativ läggning tillfördes utlandsrepresentationen.

Sådant kan ske genom regionala sammandrag av småföretagare inom industriområden till kostnadsfria informationskurser. Det är ju ändå i första hand produktion för export som bör stimuleras. Exportstöd bör ges inte bara till teko-, glas-, läderoch snickeriindustri utan även som startbidrag till exportansträngningar inom ett antal andra branscher. Särskilt bör nya unika produkter med välbedömd säljkraft på utlandsmarknaden ges utvecklingsstöd. Härvid kommer de seriösa innovatörerna in i bilden. Att vi skall uppmuntra och stödja dessa har jag tidigare talat för i flera omgångar. Fransmännen, som tidigare än vi har insett värdet av vad de t.o.m. kallar innovationsvetenskap, säger att de företag och de nationer som i tid sätter sig in i innovationstekniken blir tillförsäkrade ett försprång framför alla andra. Det bör vara något att tänka på även för oss i Sverige. Om också inte alla innovationer är direkt tillverkningsbara i vårt land så bör man beakta att många innovationer kan utnyttjas som värdefulla bytesvaror eller t.o.m. gåvor till andra nationer. Under alla förhållanden förtjänar säkert de seriösa tekniska innovatörerna att stödjas, eftersom deras uppfinningsidéer kan ge många människor arbete. Detta gäller även beträffande de många innovationsstarka småföretagarna i landet. Visst kostar allt detta pengar att genomföra, men det är säkert väl använda pengar för att motverka den fortlöpande arbetslösheten. Om den exportfrämjande verksamheten får kosta ungefär 2 procent av AMS-kostnaderna i stället för som för närvarande endast I procent kan man kanske spara på AMS-pengarna längre fram i tiden. Herr talman! Vi har i dag beviljat åtskilliga tiotal miljoner kronor till konstnärlig verksamhet, dvs. till kulturens konstnärer. Men det finns verkligen minst lika starka motiv för att i samma mån understödja teknikens konstnärer, som jag gärna vill kalla de tekniska innovatörerna. Det senare understödet är kanske t.o.m. nödvändigt för att vi i framtiden skall ha råd att betala ut det förstnämnda. Jag har inget yrkande men däremot en stark önskan att efter bästa förmåga och vid lämpliga tillfällen tala för svenskt näringsliv och då främst för småföretagarna.

Herr talman! Vår generation har mer än någon annan fått bevittna och uppleva den tekniska utvecklingen och alla de förändringar som följt i dess spår. Teknikens och samhällets ömsesidiga inverkan på varandra har blivit allt tydligare. Det är lätt att finna exempel på tekniska nyheter, som har fått stor inverkan på såväl enskilda människors vanor och levnadssätt som på offentliga organs arbetssätt och organisation. Man behöver endast nämna radio och television, datorer, flygförbindelser och kärnkraft för att åskådliggöra vilka förändringar som den moderna tekniken har medfört och ytterligare kommer att medföra för de flesta människor. Denna påverkan har dock inte varit ensidig och bestått i en utveckling av ny teknik som sedan fått göra sig gällande i samhället. De offentliga organen har i stor utsträckning påverkat den nya tekniken genom att uppträda som beställare och därigenom möjliggöra utvecklingen av nya tekniska lösningar. Betydelsen har härvidlag inte endast bestått i att en beställning har finansierat ett tekniskt utvecklingsarbete utan också — vilket kanske är lika viktigt — i att därigenom har garanterats möjligheten att pröva en ny konstruktion i ett fungerande system. Detta är väsentligt i sådana fall där utvecklingsarbetet är dyrbart och där det företag som står för utvecklingsarbetet inte har möjlighet att utföra verkliga driftundersökningar under realistiska förhållanden i ett fungerande nät t.ex. inom elkraftsförsörjningen eller telekommunikationen. Även om det är tydligt att denna ömsesidiga påverkan finns mellan teknik och samhälle och det i efterhand är lätt att ge exempel på hur sådan utveckling fungerar är det inte lika väl känt hur samspelet i princip fungerar och vilka regler som kan ges för samhällets framtida användning av ny teknik. Detta betingas bl.a. av att teknik och samhälle har utvecklats så att flera möjligheter står öppna och så att det blir svårare att överblicka och förutse följderna. Skapandet av större enhetliga system gör det dessutom svårare att genomföra förändringar när beslut en gång fattats och ställer högre krav på förutseende vid beslutsfattandet. Den hittillsvarande snabba tillväxten av storleken hos tekniska komponenter såsom fartyg eller kraftverk med tillhörande komponenter har medfört att det ofta inte funnits tillräcklig tid för att samla erfarenheter från en konstruktion innan nästa större enhet skulle påbörjas. I vissa fall har en anläggning inte ens hunnit tas i drift innan nästa betydligt större påbörjats, vilket lett till betydande svårigheter. Det förefaller alltså att finnas behov av en mera systematisk och fortlöpande bedömning av såväl nya möjligheter och alternativ som skapas genom teknisk och vetenskaplig utveckling som via behov i samhället och möjligheterna att tillfredsställa dessa. En process som försöker verkställa detta kallas teknikvärdering. Teknikvärdering innebär studier av teknikens möjlighet och behov inom särskilda områden. Man försöker förutse vilka tekniska utvecklingslinjer som är möjliga och kartlägga deras konsekvenser. Det gäller därvid att så långt som möjligt klarlägga samspelet mellan dessa utvecklingslinjer och annan parallell teknisk och samhällelig utveckling samt att bedöma verkningarna inom skilda samhällssektorer. Vissa speciella former att genomföra analyserna har föreslagits och kan tillämpas om så förefaller lämpligt, men som allmänt omdöme kan sägas att teknikvärderingen inte utnyttjar någon fastslagen eller speciell metodik utan att den utnyttjar bedömningsoch prognosmetoder som redan i annat sammanhang har utvecklats och använts. Utmärkande för teknikvärderingen är däremot ett starkare medvetande om den tekniska utvecklingens potentiella inverkan på olika samhällssektorer och strävan att grundligare klarlägga och utreda denna inverkan. nisk utveckling nisk utveckling Den tekniska utvecklingen har varit en viktig förutsättning för bl.a. det ekonomiska framåtskridandet. Men, herr talman, de sannolika konsekvenserna av en fortsatt teknisk utveckling måste klarläggas och utvärderas, så att både den förväntade nyttan å ena sidan och de negativa konsekvenserna för samhälle och miljö å andra sidan kan uppskattas. Olägenheterna har t.ex. ofta uppmärksammats för sent och vid en tidpunkt då investeringarna har gått för långt och bl.a. fått svåra ekonomiska konsekvenser vid ett tillrättaläggande. Ser man på en praktisk tillämpning, så måste man försöka att mäta inverkan på miljön, både den yttre och den inre, och se vilka effekter av teknisk, social och ekonomisk natur som en ny teknik bl.a. ger upphov till. Det förefaller alltså önskvärt att förberedelser för svenska teknikvärderingsstudier igångsättes. Ett eller flera olika organ kan vara ansvariga för deras genomförande. De bör dock sannolikt oavsett det formella ansvaret genomföras under medverkan av för varje särskilt ämne en speciellt utsedd grupp av sakkunniga. Som sådana bör medverka såväl rent teknisk sakkunskap som representanter för andra grupper, som direkt eller indirekt kan påverkas av den tekniska utvecklingen. Studierna bör ges en bred uppläggning och genomföras av någon lämplig organisation, som har bred överblick av teknikens och vetenskapens framsteg. Sakkunniggruppen och dess sekretariat bör i möjligaste mån arbeta öppet, så att den får in och kan beakta synpunkter och önskemål från alla grupper som känner sig berörda av det aktuella teknikområdet. Hur ser nu vårt värderade näringsutskott denna fråga.lI utskottets betänkande nr 18 behandlas bl.a. motionen 1463 av herr Gernandt och mig, där vi hos Kungl. Maj:t begär att förutsättningarna för inrättandet av ett svenskt teknikvärderingskontor prövas. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen och anför i det sammanhanget följande: ”Om behov av en närmare utvärdering av ny teknik skulle föreligga torde detta enligt utskottets uppfattning i varje enskilt fall kunna tillgodoses genom anlitande av redan befintliga organ som sysslar med sådan verksamhet, t.ex. STU och IVA. Att som motionärerna föreslår inrätta ytterligare ett organ av detta slag synes inte vara rationellt.” Om vi skall ta teknikvärderingen på allvar, så undrar jag om STU i dag har resurser att göra en bred och ordentlig utvärdering av en ny teknik. Vad IVA beträffar har man där sitt speciella organ, Förmedlingscentralen för framtidsstudier, där man kan abonnera på information för en årlig avgift av 3 000 kronor. Där kan man vidare lägga vissa projekt för utvärdering, men verksamheten är i mindre skala. Jag tror att årsbudgeten rör sig om 250 000-300 000 kronor. Jag är medveten om att vi är ett litet land och att vi inte har de ekonomiska och personella resurser som behövs för att klara av denna verksamhet till fullo, men jag tror att vi är på rätt väg om vi i denna fråga följer reservanterna och därmed bl.a. så långt som möjligt säkrar politikernas inflytande över nya tekniker och teknikens inriktning. Herr talman! Jag avser att ställa ett yrkande vid behandlingen av näringsutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Med hänsyn till att vi har många ärenden att behandla här i kväll skall jag fatta mig kort i denna mycket intressanta debatt. Jag har i utskottet röstat för reservationerna 1, 2 och 3 NU 18, vilket också innebär att jag ställer mig bakom de motioner som väckts i dessa frågor. Från moderata partiets sida hade vi i år ingen särskild motion på denna punkt, men vi har under en följd av år energiskt arbetat för att det tekniska forskningsoch utvecklingsarbetet på det näringspolitiska planet i vårt land skall förstärkas. Vi anser att den del av de samlade resurserna som avsätts för detta ändamål i Sverige är mycket liten. Vi har genom internationell statistik kunnat konstatera att den andelen är lägre i Sverige än i många andra jämförbara länder. Vi ligger alltså illa till i det avseendet. Även då det gäller den statligt finansierade forskningen ligger vårt land efter. Bakom dessa förhållanden torde i viss utsträckning ligga samma orsaker som till den i annat sammanhang diskuterade, otillräckliga investeringsutvecklingen. Jag hade tillfälle att i den ekonomiska debatten här i kammaren för en tid sedan gå in på dessa problem och något analysera orsakerna till den bristande investeringsviljan i vårt land för närvarande. Man måste då konstatera att det är den ekonomiska politiken som har lett till att otillräckliga resurser ställs till näringslivets förfogande för dessa, för framtiden mycket viktiga ändamål. Man kommer då också in på den dåliga lönsamhetsutvecklingen, vilken vi också diskuterade här för en tid sedan. I årets statsverksproposition aviserades ett förslag om avdragsrätt för forskningsoch utvecklingsarbete inom näringslivet. Det är ett steg i den riktning som vi inom det moderata partiet länge har förordat. Möjligheterna för näringslivet att göra skattefria avsättningar till forskningsoch utvecklingsfonder bör också prövas. Det är ett gammalt krav från vår sida som i dag fått ökad aktualitet. Med detta skall jag sluta. Jag vill ytterligare konstatera att om vårt näringsliv skall hävda sig internationellt — vi har goda traditioner, skickliga medarbetare i företagen, goda företagsledare och på många håll en aktiv exportorganisation — krävs det också att man satsar mera på utveckling och teknisk forskning. Med hänsyn till detta faktum vill jag yrka bifall till reservationerna i NU 18.

Herr talman! Herr Wirtén talade i början av sitt anförande om behovet av teknisk forskning och utveckling, om betydelsen för det svenska näringslivet av att vi har högkvalitetsprodukter att exportera osv. Därom finns det inga delade meningar. Jag delar hans uppfattning att det svenska näringslivet bl.a. just på grund av ett relativt högt löneläge måste arbeta med tekniskt avancerade produkter och inte kan konkurrera på världsmarknaden med billiga produkter. Men jag är inte lika pessimistisk som herr Wirtén, som sedan menade att det inte sker någonting på detta område. Det görs i dag en mycket stor forskningsinsats inom flera av våra företag. Det gäller kanske speciellt vissa storföretag; det finns en del som lägger ned betydande summor på teknisk forskning och utveckling. Från nisk utveckling nisk utveckling samhällets sida görs också en betydande satsning. För att belysa det skall jag också lämna några siffror, så att man inte kan påstå att det här inte hänt någonting på en mängd år. Anslaget till styrelsen för teknisk utveckling — STU — har vuxit från 53 miljoner kronor budgetåret 1968/69 till 178 miljoner i det budgetförslag vi nu diskuterar. Ingen kan gärna påstå att det inte innebär en höjning också i fast penningvärde. Inom den anslagsramen uppgick anslaget till teknisk forskning budgetåret 1968/69 till 31 miljoner kronor. För budgetåret 1972 74 beräknar industriministern att det för visst stöd till behovsområden — det innefattar både industriellt utvecklingsarbete och teknisk forskning — skall utgå med 145,7 miljoner, alltså en ökning med 19,5 miljoner kronor jämfört med budgetåret 1972/73. Även om inrikesministern säger att huvuddelen av detta anslag skall disponeras för utvecklingsarbeten tror jag, herr Wirtén, att de 5 miljoner kronor som folkpartiet motionerat om redan är tillgodosedda i detta belopp — en så stor del av dessa 19,5 miljoner kronor går självfallet till teknisk forskning. Detta anslag ökar alltså från budgetåret 1968 74 med 80 procent. Jag har velat nämna dessa siffror för att man inte skall kunna säga att vi i Sverige är så fruktansvärt under isen när det gäller teknisk forskning. I de flesta motioner — jag tror nästan alla — krävs också fler organ för att klara denna verksamhet. Talar man med praktiskt industrifolk tror jag att man skall finna att de inte i första hand vill ha fler organ för att syssla med denna verksamhet — jag har mött den precis motsatta reaktionen, nämligen att man inte bör ha så många organ som vi nu har. Att föreslå ännu fler tror jag inte är vettigt. Efter dessa allmänna synpunkter skall jag säga några ord om de olika motionerna. I motionen 815 föreslås att en arbetsgrupp skall tillsättas för att utreda möjligheterna att öka innovationsgraden i näringslivet och föra ut dessa idéer i praktisk tillämpning. Utskottet anser i och för sig detta vara riktigt, men det är ju vad som redan förekommer. Vi har en hel del utvecklingsprogram på gång. Jag har redan nämnt STU. Vi har vidare Svenska utvecklingsaktiebolaget — SUAB — som här har stora uppgifter. Man kan också peka på att STU successivt byggs ut; man får i år en ökning av anslaget med bortåt 30 miljoner kronor. I statsverkspropositionen föreslås vidare att man i år skall påbörja uppbyggandet av en nordisk fond för teknologi och industriell utveckling. Det har vidare i statsverkspropositionen aviserats ett förslag om inrättande av ett industripolitiskt verk som skall erhålla 30 miljoner kronor för tekniskt utvecklingsarbete. Jag vill vidare peka på SIFU:s verksamhet och dess samarbete med STU som skall leda till att en del av detta tekniska utvecklingsarbete förs ut till de små företagen. Vidare har STU inlett en uppsökande aktiverande verksamhet bland de mindre och medelstora industriföretagen för att på det sättet skaffa en del uppdrag och få fram nyheter. Jag vill ytterligare peka på att man på försök bygger upp ett industriellt utvecklingscentrum — IUC — i Skellefteå. Går detta bra skall flera centra upprättas. Det har här alltså vidtagits en mängd åtgärder av det slag som motionen anger, och vi anser därför inte att det finns anledning att plussa på med ytterligare organ. I motionen 1461 föreslås inrättandet av en idébank och en dokumentationscentral för patentfrågor. Det sägs också i motionen att det bör bli lättare att få långsiktiga krediter för välplanerad och dokumenterade försäljningsåtgärder på utomeuropeiska marknader liksom för utvecklingsuppdrag här hemma i Sverige. Utskottet kan i detta sammanhang peka på att det genom riksdagens ändring av banklagen blivit möjligt att få lån just för sådant utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete kan visserligen inte intecknas, men man kan ändå få banklån härför. Exportkredit utökar sin verksamhet till det dubbla under det kommande budgetåret, och detta motionskrav bör därför kunna tillgodoses den vägen. Lånen för utvecklingsarbete har för övrigt inte alls utnyttjats i den utsträckning som de har stått till förfogande. Man kan peka på en hel massa saker, och när det gäller marknadsföringsåtgärder — i synnerhet för småindustrin — vill jag nog gärna säga att det kanske inte bara är fråga om pengar alla gånger. Det är fråga om mycket annat. Sedan talades det om att utlandsrepresentationen skall förses med tekniska konsulter och teknisk-vetenskapliga ingenjörer, som skall bevaka vad som händer ute i världen. Visst skall de göra det. Det låter väldigt vackert. Men så gör väl ändå en hel del av de organ vi redan har. Vi är väl inte helt ovetande om vad som händer ute i världen. STU, styrelsen för teknisk utveckling, har sin uppgift också i det sammanhanget liksom SUAB. Vi har ett särskilt organ, som heter statens råd för vetenskaplig information och dokumentation — säg det snabbt den som kan — SINFDOK, som just har uppgiften att följa vad som händer ute i världen och vilka patent som kommer fram och sedan försöka göra någonting av det. Jag tycker därför att motionen liksom bara talar om vad som är på gång. Herr Wirtén var inne på upphandlingskommittén. Jag skall inte säga mera om den. Det kommer ett särskilt förslag, och då får vi kanske anledning att diskutera dem. Att nu behandla den frågan i utskottet har vi ansett olämpligt, eftersom vi skall få diskutera den i ett särskilt sammanhang. I motionen 1463 talas det om ett teknikvärderingskontor med uppgift att stå till riksdagens förfogande för marknadsundersökning och teknisk utvärdering ur olika aspekter. Det skulle alltså vara ett organ, där vi riksdagsmän kunde få hjälp med sådana här ting och bli litet bättre utbildade i tekniska frågor. Utskottet vill då peka på att det ändå bedrivs ett ambitiöst arbete av något som kallas RIFO, där jag antar att de flesta ledamöterna är med. Där förekommer ett kontaktarbete med forskare och med IVA som betyder rätt mycket i detta sammanhang. Dessutom har vi kontakten med STU, som bör utnyttjas i större utsträckning än vad som sker. Jag tror inte att vad vi behöver är ett nytt teknikvärderingskontor utan en vilja att utnyttja det som finns att utnyttja, IVA och RIFO. Det är litet överambitiöst att tro att man kan åstadkomma allting bara med att skapa ett nytt kontor och ge ett nytt namn åt någonting. Man bör i stället utnyttja de möjligheter som finns. nisk utveckling nisk utveckling Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag på punkten 19 i betänkandet nr 17 och återkommer beträffande punkterna i betänkandet nr 18.

Herr talman! Också jag, herr Svanberg, tycker det är bra med de initiativ som här har tagits. Det sade jag också i mitt första inlägg, men likväl tycker jag att den beskrivning som jag lånade från Ruben Rausing har sitt berättigande. Utan tvekan har vi i dag en viss torka på de nya progressiva företagen i detta land. Nog skulle vi, både herr Svanberg och jag, gärna önska oss en bättre tillväxt på den punkten. När herr Svanberg nu redovisar en viss uppgång på anslagssidan för olika statliga institutioner och organ, så må det vara riktigt. Men litet mera tveksamt blir det när herr Svanberg för över resonemanget till industrisidan och de forskningsinsatser som görs från det hållet. Det finns i officiell statistik, bl.a. i den som gjordes av statistiska centralbyrån för något år sedan, en klar redovisning av hur man ökat bruttonationalprodukten i företagsamheten mellan åren 1953 och 1969 med 6,4 procent per år. Forskningsinsatserna under samma period — fortfarande enligt SCB:s statistik — ökades däremot endast med 3,3 procent. Tyvärr måste vi således inregistrera en viss eftersläpning av näringslivets satsningar på forskningen och den tekniska utvecklingen. Därför tror jag det är viktigt — som vi påpekat i folkpartimotioner — att finna former för att stimulera företagen till en bättre satsning, och då tror jag att en fondbildning av den typ som vi har föreslagit är ett bra grepp, som vi borde kunna få regeringens stöd för.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga till herr Svanberg att jag får den uppfattningen att herr Svanberg rör sig mycket i de här organiserade kretsarna — i STU och i handelsorganisationerna — och där säger man förstås att allting går bra. Jag har kommit att röra mig litet i kretsar av småföretagare och andra, som skall försöka utnyttja de ekonomiska förmåner som ges, och där låter det faktiskt på ett helt annat sätt. Där beklagar man sig över de stora svårigheterna att verkligen få de här pengarna, att behöva iaktta alla formaliteter och fullgöra kraven på specifikationer av olika slag, vilket är svårt att åstadkomma för många småföretagare. Småföretagarnas förnämsta insats är väl egentligen att hålla sina företag i gång och att hålla de anställda i arbete. De är inte så väl kvalificerade att skriva högtidliga skrivelser och använda ett kanske svårt tekniskt språk, och det är därför de behöver hjälp och stöd från de centrala organisationerna. När det sedan gäller innovationsverksamheten vill jag säga att jag inte har sett årets siffror från STU, men herr Svanberg nämnde mycket höga siffror. Det är väl vad som huvudsakligen går till de stora företagen, kan jag tänka mig. För bara ett år sedan var det dåligt beställt med uppfinnarstödet till de enskilda uppfinnarna. Stödet var så litet att det försvann i statistiken — det var under 1 procent. Det är kanske herr Svanbergs uppgift att liksom skydda de här organiserade institutionerna som skall hjälpa företagsamheten, men det är vår uppgift — så fattar jag det — att sträva för småföretagens bästa.
Herr talman! Till herr Svanberg skulle jag vilja säga när det gäller teknikvärdering att det är gott och väl att vi kan utnyttja STU och IVA, men jag tror inte att detta är nog i framtiden. Om vi ser på den alltmer accelererande tekniska utvecklingen och vad som följer i dennas spår, finner vi att en mängd nya tekniker kommer, och vi måste på något sätt stå rustade att möta och utvärdera dessa så snabbt som möjligt. Det är krav som för varje år blir alltmer pockande. Jag tror att jag har ett stöd i vad som sades i den här kammaren den 31 januari i år av Inga Thorsson: ”Vi upplever dagligen i vårt eget vardagsliv verkningarna av de snabba förändringar, på gott och på ont, som tekniken medför. Vi i denna kammare, som politiker och medborgare i vårt samhälle, kan aldrig få upphöra att ställa frågan: Vad för slags samhälle vill vi ha, nu i dag, för den nära framtiden runt hörnet och för den något längre bort liggande framtiden? Och svaret är i hög grad anhängigt av, på vilken värdegrund vi bygger våra slutsatser av den teknikvärdering, som borde vara ett oum bärligt inslag i varje samhällsplanering. När vi då och då i den offentliga debatten möter anklagelsen att politikerna försummar denna uppgift, då är det dags att tänka efter, därför att den uppgiften utgör en del av vårt politiska ansvar, som vi måste vara beredda att ta. Dess konsekvenser kan komma att bli vittgående och långgtgående.

Herr talman! Jag vill helt kort säga till herr Wirtén, att jag visst inte sade att allting är väl beställt. Jag sade, att mycket bör göras. Jag håller med honom om att vi bör öka den här verksamheten, men så nattsvart som herr Wirtén framställer situationen är den inte. En hel del är på gång. Jag ville bevisa detta med vad jag sade. Att vi sedan behöver gå vidare och utveckla allt är en annan sak. Man ökar ju enbart i år satsningen från statens sida med 60 miljoner kronor, vilket inte är så dåligt. Dessutom finns det något som jag inte tog med men som står upptaget i statsverkspropositionen. Det kommer ett särskilt förslag om speciella skattelättnader för forskning och utveckling. Av praktiska skäl blir det i huvudsak den något större industrin som kan utnyttja dessa lättnader. Det blir väl i första hand småindustrin som kommer att utnyttja de 30 nisk utveckling nisk utveckling miljoner, vilka hamnar i industriverket. STU är ute efter att försöka hjälpa småföretagarna. Det har från många håll sagts att småföretagarna och STU har haft svårt att hitta varandra. Jag kanske inte tillbringar min tid så mycket i dessa verk som herr Gernandt tror — kanske jag i minst lika stor utsträckning som han har med praktiskt industrifolk att göra. De omnämnda organen träffar jag mest å tjänstens vägnar när vi skall behandla frågorna i utskotten. Från STU:s sida är man emellertid beredd att försöka göra sitt yttersta för att möta småföretagen och deras problem. Så har inte skett i så stor utsträckning tidigare och det kan bero på praktiska ting att småföretagen har svårt att hitta vägarna. Men dessa vägar blir inte lättare att hitta om man skapar två tre eller fyra nya organ som ni här föreslår. Jag brukar uppleva att företagarna anser att det finns alldeles för många organ. Vi måste minska deras antal och inte få ännu fler att satsa på. Till herr Eriksson i Ulfsbyn vill jag säga en annan sak. Inte blir våra insikter i tekniska frågor plötsligt stora enbart därför att vi inrättar ett teknikvärderingskontor, som har med riksdagen att göra. Det vore inte så dumt, om herr Eriksson funderade litet över hur vi utnyttjat den enkla sak som RIFO innebär. Utnyttjar alla ledamöter möjligheterna att träffas där för att få teknisk information? Hur mycket har vi besvärat andra för att själva lära oss det här? Det är inte någon anklagelse att riksdagsledamöterna är särskilt bekväma av sig och att de inte vill lära någonting, men det är oändligt många ting, som vi skall syssla med, och jag tror inte att något teknikvärderingskontor i världen skulle kunna göra oss så oerhört kunniga på det området att vi bara blev tekniker. Det vore synd om vi bleve det, därför att vi har så mycket annat som vi också måste syssla med. Jag tror att vi under ytterligare många år kan klara oss med RIFO, IVA och STU för att erhålla alla de tekniska upplysningar vi orkar konsumera i den här kammaren. Det blir nog fullt tillräckligt.
Herr talman! Jag tror inte att någon känner igen min beskrivning av näringslivet såsom herr Svanberg återger den. Han säger att min skildring var nattsvart. Men kan vi inte komma överens om att det i alla fall råder skymning jämfört med en tidigare mycket kraftfull industriell epok i Sverige?

Herr talman! I vpk-motionen 1473 yrkar vi på förstatligande av läkemedelsindustrin i Sverige. Denna tanke är inte ny, den har tidigare framförts i olika sammanhang. Distributionsfunktionen handhas i dagsläget av det statliga apoteksbolaget. På produktionssidan är läget att det statskontrollerade Kabi har cirka 20 procent och privata tillverkare 80 procent. Värdemässigt tillverkas ungefär hälften av de konsumerade läkemedlen inom landet och hälften importeras. I såväl motionen som reservationen till det förevarande betänkandet från näringsutskottet hävdar vi, att det finns många skäl som talar för överförandet av läkemedelsindustrin i samhällets ägo samtidigt som några verkligt bärande skäl inte talar emot denna överföring. Jag skall i detta sammanhang begränsa mig till att ange sju olika skäl som stöder yrkandet i motionen och reservationen. Det första är den samordning av forskningen och utvecklingen på läkemedelsområdet som skulle kunna komma till stånd. Som det nu är hemlighåller företagen i betydande utsträckning sina framsteg för varandra, mycket onödigt dubbelarbete förekommer och forskningen får en kommersiell inriktning på produkter, som kan ge god vinst i stället för att tillgodose primära mänskliga behov. I många fall sysslar forskningen och utvecklingen med synonyma produkter, som redan finns på marknaden, i stället för att komma med helt nya produkter för att täcka icke tillgodosedda behov bland sjuka människor. En samordning av hela forskningen och undervisningen på området måste rimligen leda till stora fördelar även ekonomiskt. Den vinst som läkemedelsproduktionen ger skulle komma att stanna i samhällets hand. Detta verkar rimligt om man samtidigt tar i betraktande, att samhället genom sina subventioner betalar en mycket stor del av läkemedelskostnaderna. Den direkta utprovningen av nya läkemedel bör ligga utanför kommersiella intressen, vilket den inte gör nu. Visserligen finns en offentlig kontroll för registrering och godkännande av nya preparat, men trots detta förhållande förefaller det riktigare att utprovningen handhas av en huvudman, som inte har ekonomiskt intresse av att få ut medlen så fort som möjligt på marknaden. Jag föreställer mig att det inte skulle vara någon nackdel om antalet synonymer av vissa läkemedel skulle minska i antal. Härvid skulle ekonomiska fördelar kunna vinnas genom tillverkning i större skala av de kvarvarande modifikationerna. De effekter detta skulle kunna få på sysselsättningen skulle lättare kunna utjämnas om huvudmannen var gemensam. En väsentlig fördel med en enda och samhällsägd läkemedelsindustri här i landet anser jag vara att den nuvarande striden om marknadsandelar via reklam och andra marknadsföringsmetoder kan bringas att upphöra och ersättas med en betydligt mindre kostsam sakinformation om de olika medlen. Detta skulle frigöra ekonomiska resurser för grundligare test av både nya och redan använda preparat liksom tester av medel som importeras från utlandet. Hade så skett tidigare, så hade vi kanske inte några neurosedynskadade barn i Sverige i dag. På andra områden inom industrin genomför privatkapitalistiska företag fusioner för att samordna resurserna och öka den ekonomiska konkurrenskraften. Men om samhället i fråga om läkemedelsindustrin skulle vilja göra en fusion för att samordna resurserna i sjuka människors gemensamma intresse, så stegrar sig privatkapitalistiska intressen som i dag gör goda vinster. I detta fall tycker vi att samhällsintresset väger klart över. Det kan också vara ett beredskapsintresse att läkemedelsindustrin i landet samordnas i samhällets hand och att i samband därmed självförsörjningsgraden väsentligt höjs. För detta talar även arbetsmarknadsskäl. Det är här fråga om en lätt kemisk industri som bör kunna lokaliseras till den del av landet där det i varje särskilt fall kan bedömas lämpligast. Den helt övervägande delen av läkemedelsförbrukningen sker via förskrivning av läkare. Därför inriktar sig de olika privatägda läkemedelsfirmorna på läkarna och söker förmå dem att förskriva just deras specialiteter. Vi tycker att det vore riktigare att koppla bort denna påträngande reklam mot läkarna och tvärtom i stället framhålla alla tänkbara biverkningar som de levererade preparaten kan tänkas ha. En firma med affärsintressen har rimligen inte något intresse av att framhålla biverkningar utan i stället de positiva sidorna. I utskottets skrivning framhålles att det med hänsyn till de stora forskningsoch utvecklingskostnaderna på området är väsentligt att den svenska läkemedelsindustrin kan avsätta sina produkter på en större marknad än den svenska. Man säger att ungefär hälften av den nuvarande tillverkningen exporteras. Vi kan inte inse att ett förstatligande skulle försvåra möjligheterna för en svensk export av läkemedel, utan denna export skulle i stället bli mera konkurrenskraftig genom samordningen av forskningen och stordriftsfördelarna. Utskottets påstående att industrin är i hög grad beroende av att forskningsoch utvecklingsarbete kan bedrivas i konkurrens mellan flera självständiga enheter kan i varje fall jag inte förstå. Som jag tidigare redan nämnt är det ju i stället tvärtom. Uppsplittringen av forskningen och utvecklingen leder till dubbelarbete, bristande totalplanering mot mål som är centrerade till de sjuka människorna och minskad samlad konkurrenskraft. 4 Nej, herr talman, vill vi ha en läkemedelsindustri som skall tjäna de sjuka människorna, kan vi inte ha profiten som drivkraft. Jag yrkar därför bifall till den reservation som fogats till näringsutskottets betänkande nr 19 av herr Svensson i Malmö.

Herr talman! Vi har väl inte så mycket att tillägga, eftersom vi båda ganska utförligt har redovisat våra ståndpunkter. Herr Andersson i Storfors har i stort sett redovisat vad utskottet har skrivit. Jag vill dock än en gång framhålla vad jag anser vara viktigast i detta sammanhang. Det viktigaste är inte själva prisfrågan utan kontrollfrågan. Av stor betydelse är också den framtida utvecklingen inom denna industrigren. Till de viktigaste frågorna hör också de väldiga forskningskostnaderna för läkemedel. Dessa kostnader har ökat ofantligt under senare tid. Enligt siffror från en utredning i USA har på tio år kostnaderna för utveckling av en enda produkt ökat från 20 miljoner till 250 miljoner kronor. En stor tillverkare i Basel i Schweiz har i dag forskningskostnader på 100-150 miljoner kronor för varje ny produkt. I Sverige ligger forskningskostnaderna ännu så länge väsentligt mycket lägre. Astra i Södertälje uppger t.ex. att företaget för närvarande har en forsknings pekar hela tiden uppåt. Situationen för forskningsavdelningarna i de stora Torsdagen den företagen utomlands är sådan att en väsentligt ökad grundforskning 29 mars 1973 måste till för att man skall få fram nya medel och lösa nya problem inom läkarvården och medicineringen. En av orsakerna till att de svenska tillverkarna har så pass låga utvecklingskostnader jämfört med de utländska tillverkarna är att det i Sverige förekommer ett mycket bra samarbete mellan universitetsforskningen och industriforskningen på detta område. Universiteten är ju statliga institutioner, och en sammanslagning av de svenska industriresurserna med forskningsresurserna på universiteten måste vara en fördel. Även om en sådan sammanslagning sker kommer den svenska läkemedelsindustrin fortfarande att internationellt sett vara liten. Och även om den inte sker i morgon tror jag det är en riktig utveckling om staten ökar sitt engagemang på detta område mot en växande andel och ett slutligt övertagande av den svenska läkemedelsindustrin.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 14 behandlas frågan om rätt till avdrag vid den statliga inkomstbeskattningen för gåvor till allmännyttiga ändamål. Frågan är ingalunda ny. Denna gång liksom tidigare motsätter sig den socialdemokratiska utskottsmajoriteten att frågan blir föremål för utredning. Vi reservanter anser att denna fråga, inte minst med hänsyn till den under senare år genomförda förändringen av skattesystemet, bör utredas. Omläggningen från direkt skatt till indirekt skatt och införandet av arbetsgivaravgiften, den s.k. löneskatten, har drabbat den här berörda allmännyttiga verksamheten ganska hårt. Utskottsmajoriteten pekar i sitt yttrande bl.a. på att de kristna samfunden för nästkommande år får ett bidrag på 5 miljoner kronor. Men detta motsvarar knappt det belopp som staten tar in på den s.k. löneskatten. Under det senaste året har från många håll framhållits angelägenheten och värdet av den verksamhet som bedrivs, inte minst inom de fria kristna trossamfunden. Från centerns sida har också, som framgått av tidigare debatt i riksdagen, yrkats på betydligt högre anslag till dessa. Riksdagen har varken i år eller tidigare biträtt våra förslag att den vägen ge ett rejält stöd åt de fria samfunden. Vi har därför anslutit oss till kravet på utredning av frågan om införandet av rätt till avdrag för fysiska personer vid den statliga inkomstbeskattningen för gåvor upp till en viss maximigräns till u-hjälp och andra humanitära ändamål samt till kulturella, religiösa, vetenskapliga eller eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. I många länder tillämpas ett system liknande det vi här föreslagit. Även i vårt land har tidvis tillämpats ett system som inneburit avdragsrätt vid den statliga beskattningen för gåvor till vissa bestämda ändamål upp till ett belopp av 1 000 kronor. Herr talman!

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 14 föreslår utskottsmajoriteten att riksdagen avslår de motioner som väckts om en utredning för att få regler fastställda som medger avdrag vid inkomstbeskattningen för gåvor till allmännyttiga ändamål. För detta avslagsyrkande står den socialdemokratiska majoriteten i utskottet. Reservanterna, som utgörs av ledamöterna från de icke socialistiska partierna, vill däremot ha en utredning. Reservanterna åberopar fyra motioner i detta ärende och begär hos Kungl. Maj:t ”utredning om införande av rätt till avdrag för fysiska personer vid den statliga inkomstbeskattningen för gåvor upp till en viss maximigräns till u-hjälp och andra humanitära ändamål samt till kulturella, religiösa, vetenskapliga eller eljest uppenbart allmännyttiga ändamål”. Kraven från oppositionen om denna avdragsrätt har upprepats i flera år och har tidigare debatterats i kammaren. Därför, herr talman, skall jag starkt begränsa mig i detta anförande. Skulle avdragsrätt medges så är det uppenbart att nyttjandet i huvudsak skulle gälla gåvor till religiösa ändamål. Det får man vara medveten om, även om man naturligtvis får tänka sig att det också skulle gälla andra saker. Människorna vill här göra en insats och själva bestämma var deras gåvor skall hamna. Kan utgiften bli avdragsgill vid beskattningen så blir naturligtvis också gåvan större; man får då större utrymme att ge bort sina slantar. Att ge bort pengar till ett ändamål som man gillar innebär givetvis en personlig uppoffring för alla som ger. Om ingen skatteförmån finns, får man väl räkna med att förmågan att skänka bort pengar blir mindre. Men slipper man skatt har man också större utrymme för att ge och gåvan blir större. Det vi föreslår gynnar alltså inte givaren men väl mottagaren, och jag tycker det är viktigt att slå fast detta.

Jag tycker att det är en felaktig inställning. Detta är en uppoffring för människorna, och de bör själva kunna få bestämma vart pengarna skall gå. Det är ett dåligt försvar för att säga nej till det här förslaget och hävda att detta skall människorna inte själva få bestämma över utan det skall bestämmas av överheten. Nu gäller det bara den statliga skattedelen, och vi motionärer har dessutom sagt att det belopp som man skall få dra av bör begränsas. Det skall alltså inte vara någon fullständig frihet härvidlag, utan vi vill få till stånd en utredning om — såsom också framhålls i motionen — vissa begränsningar. Det är inte någon större skatteminskning för statskassan som kan befaras, men det gäller att skapa möjligheter för bl.a. trossamfunden att bedriva sin verksamhet. Dessa samfund blir belastade med både moms och löneskatt för arbete som de utför och som utan vidare kan bedömas som enbart samhällsnyttigt. Utskottsmajoriteten säger att det utgår ju anslag. Men märk väl att anslagen inte på långt när uppväger skattebelastningen. Bara den ungdomsverksamhet som bedrivs är kolossalt samhällsnyttig — det är ideell verksamhet och arbetet utförs dessutom gratis. Vi vet att om samhället i stället skall svara för detta och kommunerna ha hand om verksamheten, så kostar det ofantligt mycket. Men dessa människor utför alltså arbetet utan någon som helst ersättning — de gör det bara för sin egen tros skull och på grund av en vilja att bedriva ideell verksamhet. Jag tycker att det vore mycket skäligt att man uppmuntrade denna samhällsnyttiga verksamhet i stället för att vara så njugg som man är. Man ger inte de anslag som kan behövas, utan i stället plockar man av organisationerna pengar som de samlat in på frivillighetens väg. Det är därför en blygsam begäran att man stimulerar människor att frivilligt ge gåvor. Det här är en principfråga, herr talman. Vill man stödja och uppmuntra ideellt inriktade människor att ge ytterligare medel till sina organisationer — organisationer som tar på sig en stor del av den uppfostrande gärningen i vårt samhälle — skall man säga ja till reservationen. Vill man inte det, tror man inte på dessa organisationer, så skall man naturligtvis göra som utskottsmajoriteten gör och säga nej. Jag tror emellertid att det är en felaktig väg. De goda krafterna i samhället skall man inte motarbeta — dem skall man i stället uppmuntra. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! I förevarande betänkande behandlas ett antal motioner vari man begär utredning om rätt för fysiska personer att göra avdrag för gåva till religiösa, kulturella och humanitära organisationer vid den statliga inkomstbeskattningen. Det torde råda ganska stor enighet om att dessa organisationers insatser utgör ett mycket värdefullt komplement till de insatser som görs av samhällets egna organ. Det kan gälla att bekämpa brottslighet, narkotikamissbruk och alkoholism. Inte minst på dessa områden är frivilliga insatser ett nödvändigt stöd för de samhälleliga insatserna. Värdet av de frivilliga insatserna är naturligtvis svårt att uppskatta, men från statlig synpunkt måste det framstå som en förmån att enskilda organisationer på det sociala och religiösa fältet åtar sig angelägna samhällsfunktioner. Därför kan det betraktas som angeläget att samhället underlättar dessa organisationers frivilliga arbete. Men inte desto mindre har riksdagen avslagit tidigare framstötar i dessa angelägenheter, och skatteutskottets majoritet har inte frångått sitt tidigare ställningstagande utan yrkat avslag på motionerna även i år.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

Herr talman! Under en lång följd av år har frågan om avdragsrätt vid inkomstbeskattningen för gåvor till allmännyttiga ändamål varit föremål för riksdagens behandling. Senast skedde detta i november förra året. Det har alltså gått i stort sett fyra månader sedan vi sist hade en överläggning om dessa frågor. I en kort och koncentrerad reservation hemställer nu utskottets borgerliga ledamöter att frågan måtte bli föremål för utredning, och reservanterna har i tre anföranden här utförligt redovisat ärendet utan att det framkommit några egentligen nya synpunkter i själva sakfrågan. Utskottsmajoriteten har yrkat avslag på motionerna av främst tre skäl. För det första skulle ett bifall till motionerna innebära ett avsteg från de principer som är grundläggande för vår skattelagstiftning. För det andra skulle det uppstå betydande svårigheter i det praktiska taxeringsarbetet, när man skall göra avgränsningar av de ändamål som skall motivera avdragsrätten. För det tredje anser utskottsmajoriteten att allmännyttiga ändamål i stället bör tillgodoses genom direkta bidrag av allmänna medel.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

Herr talman! Som framgick av herr Carlsteins anförande är de socialdemokratiska ledamöterna i skatteutskottet även i år ointresserade av att låta utreda frågan om möjligheterna att införa avdragsrätt för gåvor som ges till s.k. allmännyttiga ändamål. I år liksom tidigare har utskottet avvisat förslaget med att hänvisa till att de allmännyttiga verksamhetsgrenarna skall stödjas med direkta bidrag av staten. Detta tror jag är ett felaktigt resonemang. Staten har ingen bättre möjlighet än den enskilde givaren att angelägenhetsgradera den verksamhet som bör stödjas. Tvärtom. Jag skall nu inte ta kammarens tid i anspråk med att anföra de kända argumenten, som jag hävdar är sakliga och starka och som talar för att en utredning om skatteavdrag borde företas. Jag vill bara uttala min förvåning över de socialdemokratiska ledamöternas ställningstagande i skatteutskottet. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen här i kammaren kommer vid omröstningen i denna fråga om en stund med största sannolikhet att sluta upp bakom sina utskottsrepresentanter och med hjälp av kommunisterna driva igenom utskottsmajoritetens förslag. Frågan gäller en utredning om möjligheterna att införa avdragsrätt vid beskattningen för gåvor. Ingen människa som är någorlunda vaken kan undgå att dagligen och stundligen påminnas om att det är valår i år. Praktiskt taget varje vecka gör regeringen s.k. politiska utspel. Vissa dagar har man tre fyra utspel på gång, och man håller presskonferenser på löpande band. En tidning skrev att statsråd och kanslihuspersonal bokstavligen trampar ned varandra i sin iver att presentera sina förslag för massmedia för vidare befordran till svenska folket. Jag skulle vilja fråga herr Carlstein om inte den här frågan vore någonting att ta med, när det nu är hausse på regeringsutspel. Jag tror att ett förslag om en sådan här utredning skulle väcka stort intresse hos tunga medborgargrupper. Det gäller en viktig, principiell fråga. Jag yrkar med detta bifall till reservationen av herr Magnusson i Borås m.fl.
Herr talman! Herr Carlstein klagade över att det inte framkommit någonting nytt i detta ärende. Nej, kraven är oförändrade sedan tidigare. Men herr Carlstein bör i varje fall ha uppmärksammat en nyhet, och det är den ytterligare ekonomiska belastningen på samfunden. Vi har dock fördubblat löneskatten fr.o.m. i år, och det innebär en kolossal belastning på dessa människor.

Herr talman! Jag hade litet svårt att följa herr Fridolfsson i hans tal om utspel. Man har nu i ett par inlägg försökt föra till torgs meningen att vi skulle förmena människorna rätten att lämna bidrag till de ändamål som de själva finner förenliga med sina intressen. Det var någon som tidigare sade att staten vill bestämma och att vi intar en förmyndarattityd. Jag kan inte riktigt förstå var ni hittar det. Ingen förmenar människorna rätten att lämna bidrag till de angelägenheter som de finner förenliga med sina intressen. Vad vi här diskuterar är huruvida de skall få skattepreferenser för de gåvor de lämnar eller inte. När jag bestämmer mig för att lämna en gåva — vare sig det är till sjukhuset i Bach Mai eller till missionen i Kongo — så gör jag det väl av hjärtat, jag gör det därför att jag solidariserar mig med de människor som lider där ute, och jag gör det inte med baktanken att jag skall kompensera mig för denna givmildhet när jag deklarerar. Men det är ju det ni är ute efter. Jag kan inte acceptera denna tankegång. Vi har tillräckligt med avdragsmöjligheter i vårt skattesystem för att det redan nu skall vara krångligt nog. Vi möter ute i landet — i varje fall gör jag det när jag besöker arbetsplatser — människor som är bekymrade över att avdragsmöjligheterna utnyttjas på ett sätt som de anser vara snudd på oanständighet. Att under sådana förhållanden tillskapa nya avdragsmöjligheter — i detta fall för gåvor till olika ändamål — tycker jag att vi bör passa oss för, så att vi inte får det ännu snårigare än vad vi har det i dag.
Herr talman! Herr Carlstein slår fast att man givetvis icke vill förmena människor att ge gåvor till och satsa pengar på de verksamheter de vill stödja. Nej, fattas bara det! Jag tror inte att socialdemokraterna är inne på någonting sådant. Givetvis skall folk få ge pengar till den verksamhet de vill stödja. Skillnaden är att vi vill underlätta för dessa människor att skänka gåvor. Enligt herr Carlsteins uppfattning skall staten först via skattsedeln ta hand om pengarna och sedan fördela dem på det sätt som man finner mest lämpligt. Vilken förmåga besitter staten att bättre än medborgarna bedöma hur pengarna bör satsas? Detta är, anser jag, ett drag av förmyndarmentalitet. Jag vill till sist erinra om att det här är fråga om begränsade belopp. I vissa motioner talas om 1 000 kronor. Det är alltså inga svindlande summor. Många av dem som stöder kristen och ideell verksamhet har inkomster som ligger vid genomsnittet eller knappt det, och för dem vore detta avdrag en utomordentligt bra hjälp. Det är därför dessa motioner har en stor betydelse.
Herr talman! När herr Fridolfsson i Stockholm säger att staten här skulle fungera som förmyndare och när han frågar om staten vet bättre, börjar man fundera över vad herr Fridolfsson menar med ”staten”. Det är ju herr Fridolfsson och jag och alla övriga ledamöter av denna kammaren som bestämmer vad skattepengarna skall användas till. Det är vidare alla förtroendemän ute i kommunerna. Jag anser att dessa är väl skickade att avgöra hur skattemedlen bör användas på för medborgarna bästa sätt. Jag förstår vidare inte riktigt vad herrarna menar när ni talar om staten som förmyndare. Ingen har förmenat de fria trossamfunden att arbeta på det sätt som de finner förenligt med sina intressen; jag vill erinra herr Fridolfsson om att vi i går beslutade att anslå 5 miljoner kronor till de fria trossamfunden.
Herr talman! Utskottet framhåller i sin skrivning: ”Allmännyttiga ändamål bör enligt den av riksdagen upprepade gånger uttalade uppfattningen i stället tillgodoses genom direkta bidrag av allmänna medel. Sådana bidrag lämnas efter ingående prövning i varje särskilt fall.” Detta betyder att man bildligt talat skall knacka på kanslihusets port och begära att få ett bidrag. Så fungerar det nuvarande systemet. Vi däremot anser att samhällsnyttig verksamhet som är en utomordentlig tillgång för samhället skulle underlättas om medborgarna fick göra ett avdrag vid beskattningen för de gåvor de skänker. Det skulle vara en väsentlig skillnad, och jag tror nog att herr Carlstein innerst inne håller med mig om att procedurgången är sådan som jag här beskriver när det gäller att få bidrag via stat och kommun.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 15 behandlas frågan om befrielse från arvsskatt för trossamfunden. Även denna fråga har tidigare behandlats av riksdagen. Enligt gällande regler är svenska kyrkan som centralt organ befriad från arvsskatt. Däremot är den svenska kyrkans församlingar och trossamfunden befriade från arvsskatt endast när det i testamentet förordnats att medlen skall användas för vård av behövande. I den till utskottsbetänkandet fogade reservationen av centerns, folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter i utskottet begärs utredning om befrielse för religiösa trossamfund — innefattande deras regionala och lokala organ — från att erlägga arvsskatt. Starka skäl talar för att de fria trossamfunden får liknande arvsskatteregler som svenska kyrkan nu har. Det är också angeläget att befrielsen från erläggandet av arvsskatt utsträckes till att gälla också de lokala organen, ”församlingarna”, inom respektive samfund och kyrkor. Enligt den presskommuniké som regeringen har lämnat kommer kyrka—stat-beredningens förslag inte att medföra att någon proposition framläggs i denna fråga. Detta innebär dock inte att den intensiva debatten om kyrkans framtid kommer att tystna. Sannolikt kommer denna positiva debatt om kyrkans och trossamfundens framtidsplaner och arbetsmöjligheter att fortsätta. Mycket talar för att aktiviteten kommer att öka, samtidigt som givetvis den ekonomiska situationen blir föremål för ökat intresse. Inte minst därför är det angeläget att denna fråga blir föremål för utredning. Herr talman! Med denna motivering ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Magnusson i Borås m.fl.
Herr talman! Herr Larsson i Umeå har redan i det föregående ärendet framhållit hur de fria trossamfundens ekonomiska ställning under senare år har försämrats genom nya utgifter, bl.a. genom skyldigheten att erlägga mervärdeskatt och den nu ytterligare höjda arbetsgivaravgiften. De fria trossamfunden är i arvsskattehänseende sämre ställda än såväl svenska kyrkan som en del ideella organisationer, vilkas verksamhet i vissa avseenden har likartat syfte som de fria trossamfunden. 1968 års beredning om stat och kyrka har fäst uppmärksamheten på den insats som de fria trossamfunden gör i samhället både inom och utom vårt land. Beredningen har också i sitt slutbetänkande aktualiserat kravet på större jämställdhet mellan svenska kyrkan och de fria trossamfunden. För att på längre sikt kunna förverkliga intentionerna om jämställdhet för alla trossamfund är det väsentligt att de fria samfundens ekonomiska villkor inte under mellantiden försämras i relation till svenska kyrkan. I fjolårets debatt i ärendet hade jag anledning att fråga utskottsmajoritetens talesman, om det kan vara rimligt att vi skall avvakta en förändring av de orättvisa förhållanden som råder beträffande arvsskattens erläggande ända till dess att riksdagen har tagit ställning till det stora problemkomplex som relationerna mellan staten, svenska kyrkan och de fria trossamfunden utgör. Frågan om arvsskattebefrielse har ju nu som herr Josefson i Arrie nyss sade, kommit i ett om möjligt ännu ofördelaktigare läge för de fria trossamfunden sedan socialdemokraterna tillkännagivit sin avsikt att tills vidare inte lägga fram något förslag i den stora frågan om förhållandet mellan staten, svenska kyrkan och de övriga trossamfunden. Anser inte utskottsmajoriteten att det i detta nya läge är ännu mer angeläget att tillse att de fria trossamfundens ekonomiska ställning inte försämras under tiden, bl.a. i arvsskattehänseende? Att låta frågan om de fria trossamfundens arvsskatteskyldighet anstå i avvaktan på ett ännu senare ställningstagande än vad vi kunde förutse i fjol till den stora frågan om förhållandet mellan staten och svenska kyrkan skulle medföra att orimligheterna konserverades under oöverskådlig tid. En särskild utredning behövs nu för att lösa denna delfråga. Ett utredningskrav behöver man ju inte tveka inför, och någon utredning pågår inte i detta ärende. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 15 yrkas i två motioner, av herr Helén m.fl. och herr Hedin m.fl., tillsättande av en utredning rörande befrielse för de kristna samfunden, innefattande deras lokala och regionala organisationer, från att erlägga arvsskatt. Tidigare har liknande förslag avvisats av riksdagen, och även denna gång avvisas motionernas yrkande av majoriteten i utskottet. Utskottet hänvisar bl.a. till att beredningen om stat—kyrka i sitt slutbetänkande Samhälle och trossamfund framhållit att beskattningsreglerna borde ses över från materiell likformighetssynpunkt som en följd av den av beredningen förordade ändringen av relationerna mellan staten och svenska kyrkan. En sådan översyn kunde bl.a. leda till att de särregler som nu gäller för svenska kyrkan slopas och ersättes med bestämmelser, som för närvarande gäller för andra samfund. Beredningen som inte ansett sig böra ta ställning till denna fråga hänvisar till den sittande skatteutredningen. Utskottets majoritet ansluter sig i princip till utredningens uttalande och avstyrker således motionerna. Herr talman! När regeringen nu låtit förstå att någon proposition inte kommer att läggas fram angående stat—kyrka, vill jag framhålla att ökad jämställdhet bör eftersträvas mellan svenska kyrkan och övriga trossamfund när det gäller möjligheterna att verka.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

Herr talman! I det föregående ärendet hade kammaren att ta ställning till framställningar om skattelättnader för fysiska personer för gåvor till allmännyttiga ändamål — nu gäller det skattelättnader för religiösa trossamfund i fråga om erhållna arv. Dessa frågor har det gemensamt att de förekommit under åtskilliga år. Även denna fråga behandlades så sent som under november månad förra året. Tre av reservanterna har utförligt redovisat sin syn på frågan, och jag kan därför begränsa mitt inlägg. Yrkandet i reservationen har begränsats till att omfatta befrielse från arvsskatt för religiösa trossamfund. Vid tidigare tillfällen har också sammanslutningar som främjar välgörande ändamål, folketshusföreningar. bygdegårdar och liknande sammanslutningar omfattats av yrkandet. Som skäl för yrkandet framhåller man bl.a., att svenska kyrkan är befriad från såväl gåvosom arvsskatt, medan trossamfunden endast åtnjuter befrielse från gåvoskatten. Det förhållandet att svenska kyrkan befriats från skatt betingas inte av kyrkans insatser i samhillsarbetet utan har sin grund i kyrkans ställning som statsorgan. Att märka är också att befrielsen hänför sig till de centrala organen i svenska kyrkan. När det gäller behandlingen av de lokala församlingarna så är beskattningsreglerna i stort sett lika, och det framgår också av redovisningen på s. 3 i utskottsbetänkandet. Nu har såväl herr Hörberg som herr Nilsson i Trobro refererat till beredningen om stat—kyrka och till vad man sagt i betänkandet Samhälle och trossamfund, där beredningen har anslutit sig till uppfattningen att svenska kyrkan och motsvarande organ inom andra trossamfund bör behandlas lika i skattehänseende. Det är riktigt. Men beredningen har också anfört i samma betänkande att detta är en skattepolitisk fråga som inte kan ses isolerad från beskattningen av även andra ideella föreningar. Om man nu, som reservanterna förordar, bryter ut de fria trossamfunden och ger dem skattefavörer i detta avseende, skapar man olikheter i behandlingen gentemot andra samhällsnyttiga organisationer som nu, liksom de fria trossamfunden, är befriade från gåvoskatt men inte från arvsskatt. Utskottet är inte övertygat om att den eftersträvade jämställdheten mellan svenska kyrkan och de fria trossamfunden vid arvsoch gåvobeskattningen bör lösas efter de riktlinjer som angetts i motionerna. Det finns också anledning att avvakta resultatet av de utredningar som sysslar med angränsande problem. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Carlstein talade om de utredningar som pågår i dessa sammanhang beträffande arvsskatten för ideella föreningar. Jag känner inte till att någon sådan utredning pågår. Möjligen kan herr Carlstein tänka på den föreningsskatteutredning som tillsattes av finansdepartementet 1971 och har nummer 6. Jag har studerat direktiven för denna utredning med anledning av dagens problem. Där står mycket klart på s. 241 att frågan om arvseller gåvoskatt inte bör tas upp i sammanhanget. Såvitt jag vet pågår ingen utredning om arvsskattefrågorna för ideella föreningar. Det är därför vi har yrkat att en sådan utredning skall göras.
Herr talman! Det är alldeles rätt som herr Hörberg säger att den skatteutredningen inte sysslar med gåvooch arvsskatt, men den har ju att utreda beskattningen av ideella föreningar, och det är ju en rad andra = Nr 57 saker som kommer in i sammanhanget. Torsdagen den Sedan sysslar också företagsbeskattningsutredningen med stiftelser 29 mars 1973 och liknande som åtnjuter viss skattebefrielse i olika hänseenden. Vi menar nog att de här utredningarna har ett visst samband med hur man skall behandla de ideella föreningarna och trossamfunden i skatte
Det är ganska anmärkningsvärt, herr talman, att utskottsmajoriteten förra året hänvisade till kyrka—stat-beredningen, men att man nu hänvisar till två andra utredningar, eftersom kyrka—stat-beredningen inte ser ut att ge något resultat under överskådlig tid. Den första utredningen man hänvisar till, föreningsskatteutredningen, har klart utsagt i sina direktiv att den inte skall syssla med arvsskattefrågan för ideella föreningar. Den andra är företagsbeskattningsutredningen som inte heller sysslar med arvsskattefrågan. Jag tycker detta tyder mera på bristande vilja för frågans lösning än på saklig argumentation.

Herr talman! Detta betänkande behandlar några stycken olika motioner med begäran om uppskov med beskattningen vid överlåtelse av fastigheter. Jag skall inte närmare kommentera dem mer än motionen 1070, som främst tar sikte på sådana fall där det är fråga om förflyttning och där vederbörande rimligen bör kunna få uppskov med beskattningen. Vi har under ett flertal år krävt sådant uppskov, men vi har ännu inte vunnit förståelse hos majoriteten. Nu hänvisar man till den utredning som tillsattes för ungefär tre år sedan, nämligen realisationsvinstkommittén. Vi menar emellertid att denna fråga rimligen borde kunna lösas något snabbare, då den är aktuell på grund av det stora antalet förflyttningar.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 16 behandlas ett flertal motioner angående realisationsvinstbeskattning. I två av dem tas upp frågan om en sådan ändring av realisationsvinstbeskattningen, att den som på grund av arbetsbyte och därmed påtvingad flyttning säljer sitt egnahem och på den nya bostadsorten förvärvar liknande bostad skall ha rätt till uppskov med eventuell realisationsvinstbeskattning till dess det nyinköpta egnahemmet försäljes. Enligt nu gällande bestämmelser medges ett dylikt uppskov därest vederbörandes egnahem blir föremål för expropriation eller annat slag av tvångsförsäljning. Enligt reservanternas uppfattning föreligger starka skäl för en sådan ändring av gällande regler att liknande uppskov medges även när en på grund av arbetsbyte framtvingad försäljning sker och när i samband härmed liknande bostad skaffas. Med den rörlighet vi i många år haft på arbetsmarknaden och även inför den utflyttning av statliga verk som nu skall ske kommer sannolikt många anställda att tvingas byta bostad. Vinsten vid försäljningen av egnahemmet kan visserligen enligt reglerna för realisationsvinstbeskattningen framstå som en verklig vinst. Men för vederbörande som tvingas att anskaffa en ny bostad på den nya orten till ett pris, som kanhända ligger högre än vad han fick för den försålda villan, ter sig reglerna ganska verklighetsfrämmande. Vad motionären här begär är inte befrielse från realisationsvinsten utan endast ett uppskov på samma sätt som gäller vid expropriation och annan tvångsförsäljning. Vi reservanter föreslår att motionen överlämnas till realisationsvinstutredningen för beaktande. I motionen 387 tas upp frågan om ett liknande uppskov för den jordbrukare som i samband med försäljningen av sin jordbruksfastighet inköper annan jordbruksfastighet och där själv bedriver jordbruk. Enligt nu gällande regler för realisationsvinstbeskattning har en aktiv jordbrukare mycket begränsade möjligheter att byta jordbruksfastighet, skaffa sig en större eller en med annan driftsinriktning. Enligt motionärernas uppfattning, som fått stöd av reservanterna, borde man undanröja sådana hinder som här föreligger genom att vidga möjligheterna till uppskov med beskattningen. Uppskov bör enligt vår uppfattning i princip beviljas när en aktiv jordbrukare överlåter en jordbruksfastighet och i samband med detta skaffar en annan jordbruksfastighet och där själv bedriver jordbruk. Detta innebär inte någon befrielse utan endast ett uppskov med realisationsvinstbeskattningen till dess ersättningsfastigheten försäljes. Även om liknande regler nu gäller vid tvångsförsäljningar, så föreslår ändå reservanterna att denna fråga överlämnas till den sittande realisationsvinstkommittén för beaktande. Ytterligare en fråga behandlas i detta utskottsbetänkande, nämligen införandet av ett grundavdrag vid realisationsskatteberäkning av kontantersättningen, som utgår vid fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen. Enligt gällande bestämmelser är vid markregleringen ett kontant belopp upp till 5 000 kronor undantaget från realisationsvinstbeskattning. Överstiger däremot kontantersättningen 5 000 kronor utgör hela ersättningen underlag för beräkning av den skattepliktiga realisationsvinsten. Detta innebär en mycket kraftig tröskeleffekt och kan i vissa fall direkt motverka och förhindra genomförandet av önskvärda och lämpliga fastighetsregleringar. Här borde enligt motionärens förslag införas ett grundavdrag på 5 000 kronor. Härigenom skulle tröskeleffekten tagas bort och ett mera tillfredsställande och rättvist system utformas. Reservanterna föreslår att också denna motion överlämnas till realisationsvinstkommittén för beaktande. Herr talman!

Herr talman! Frågan om uppskov med realisationsvinstbeskattning vid avyttring av fastighet är ingen nyhet för kammaren. Ifrågavarande krav har upprepats från vårt håll ett flertal år i något skiftande klämmar. Vi har bl.a. begärt att Kungl. Maj:t skulle lägga fram ett förslag om ändrade regler. Vi har varit litet blygsammare i år med hänsyn till att en sittande utredning kanske kommer att ta upp denna fråga. Vi reservanter begär att motionerna överlämnas till realisationsvinstkommittén för beaktande. Bakom reservationen står moderaternas, centerns och folkpartiets representanter i skatteutskottet. Men majoriteten i utskottet avstyrker motionerna liksom den gjort tidigare år. Nu är motiveringen att realisationsvinstkommittén har för avsikt att pröva frågan. Kommittén väntas avge sitt betänkande tidigast nästa år, och vad som skiljer inom utskottet är nu att reservanterna vill sända motionerna till kommittén, medan majoriteten nöjer sig med förhoppningen att kommittén eventuellt kommer att pröva frågan. Vi anser det vara bäst att skicka över motionerna med en klart utsagd önskan från riksdagens sida om att kommittén skall titta på saken och komma med förslag. Det här gäller en rättvisesak. Om man avyttrar en fastighet och köper en precis likadan på en annan ort, så kan man i vissa lägen råka ut för en ganska svår beskattning utan att egentligen ha gjort ett enda öres vinst. Man kan av skilda orsaker vara tvingad att flytta. Man säljer sitt egnahem och skaffar sig ett exakt likadant hus på den nya orten utan någon vinst men råkar ut för realisationsvinstbeskattning. Principen i vår skattelagstiftning är inte att man skall beskatta saker som inte har lett till någon inkomst för människorna, utan man skall beskatta sådana saker som de haft inkomster av. I många av de här fallen tar man ut skatt av människor som inte haft någon som helst vinning. Vad vi reservanter vill är ju inte att de skall få någon förmån utan vi vill att de skall få ett uppskov till dess de hinner ordna för sig på den nya orten. Gör vederbörande en förtjänst, t.ex. genom att han skaffar sig en bostad av lägre kvalitet, då är det ingen tvekan om vår uppfattning att om det uppstår en vinst, så skall den beskattas. Men tvingas man att flytta och att sälja sitt hus, och man sedan köper ett likadant hus på en annan ort, om man så att säga bara bytt bostad och inte haft någon vinst, så anser vi att en beskattning är felaktig. I flera år har man trots påtryckningar från vårt håll beskattat den här typen av s.k. inkomster, som dock i verkligheten inte har varit några inkomster. Det här är en skönhetsfläck i skattelagstiftningen, som jag tror att man inte hade räknat med när denna beskattning infördes. Det beklagliga är oviljan att rätta till felet. Jag tror inte att det var någon medveten tanke att beskatta de här människorna, utan det råkade bli på det viset, men man vill inte ändra på det trots att man bör vara medveten om missförhållandena. Det är många år som vi nu har begärt rättelse i frågan. I år finns det en folkpartimotion nr 586 som är väckt av herr Petersson i Röstånga m.fl. och som vi nu begär skall sändas till utredningen. Vi vill att det skall bli en rättelse på den här punkten. Vi vill inte ha några särskilda förmåner för de människor det gäller. Vi vill bara ha rättvisa åt dem. Det tycker jag är ett rimligt krav. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen vid utskottets betänkande.

Herr talman! I motionen 585 har jag tagit upp frågan om införande av ett grundavdrag vid beskattning av kontantersättning, som erhålls för mark som avståtts vid fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen. De flesta andra skatteregler är så utformade att den skattskyldige åtnjuter ett visst grundavdrag. Så är fallet exempelvis vid inkomstoch förmögenhetsbeskattningen liksom vid arvsoch gåvobeskattning. När det gäller realisationsvinstskatteberäkning av engångsersättning för inskränkning i förfoganderätten o. d. åtnjuter den skattskyldige ett grundavdrag på 2000 kronor från sammanlagda ersättningsbeloppen under ett år. För kontantersättning som erhålls vid marköverföring enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen gäller särskild skattebestämmelse. Ersättning av denna typ skall nämligen beskattas som uppkommen realisationsvinst endast om ersättningen under ett år överstiger 5 000 kronor. Det är värdefullt att man genom bestämmelsen undviker beskattning — och följaktligen utredning om ingångsvärde — vid smärre ersättningar. Men en allvarlig tröskeleffekt uppstår genom denna bestämmelse, vilket jag velat fästa uppmärksamheten på genom min motion. I stället för nuvarande regler borde ett grundavdrag på 5 000 kronor införas i likhet med grundavdraget på 2000 kronor vid intrångsersättningar o.d. Nuvarande regler innebär alltså att en total ersättning under ett år på upp till 5 000 kronor ej beskattas alls medan vid högre ersättning hela beloppet inräknas som underlag för realisationsvinstskatteberäkningen. Tröskeleffekten kan belysas med följande exempel: Om marginal skatten är 60 procent, vilket är rätt vanligt, och vi ej räknar med något ingångsvärde måste den skattskyldige få en totalersättning på drygt 9 000 kronor för att erhålla 5 000 kronor i netto efter skatt. Netto efter skatt är alltså en ersättning på 5 000 kronor värd lika mycket som en bruttoersättning på 9 000 kronor, medan ersättningar mellan 5 000 och 9 000 kronor ger mindre netto. I praktiken ingår i regel ett visst — om än ringa — ingångsvärde, som något påverkar skatten. Jag kan nämna ett för mig bekant fall som avsåg överföring av mark från en samfällighet. En delägare, som hade en fjärdedel av samfälligheten, erhöll strax under 5 000 kronor i ersättning medan en annan delägare med tre åttondelar av samfälligheten erhöll nära 7 000 kronor — som dock beskattades och alltså därigenom reducerades så att den som ägde den större andelen i praktiken fick ett mindre nettobelopp. Enligt lantmäteriet är möjligheten till marköverföring genom fastighetsreglering ett mycket värdefullt instrument för att uppnå bättre arronderingsförhållanden. Men de uppenbara tröskeleffekter som skattebestämmelserna leder till har ibland en hämmande verkan eftersom de medför en strävan hos de berörda markägarna att under ett år helst bara delta i marköverföringar som ger ersättningar på högst 5 000 kronor — förutsatt att inte ersättningsbeloppet kan bli flerdubbelt större. Herr talman! Detta är kanske ingen stor fråga, men ändå en brist i skattelagstiftningen, som bör rättas till. Utskottet hänvisar till att en särskild kommitté arbetar med översyn av realisationsvinstbeskattningen och avstyrker därför motionen. Lämpligen borde motionen i stället överlämnas till nämnda kommitté för beaktande, vilket reservanterna föreslår. Herr talman! Med anledning av det anförda vill jag yrka bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade trepartireservationen av herr Magnusson i Borås m.fl.
Herr talman! Det är inte mycket som skiljer majoriteten och reservanterna åt i yrkandet i den här frågan. Båda parter är överens om att åtgärder knappast kan vidtas vid sidan av den sittande realisationsvinstkommittén, som beräknas framlägga sitt förslag under år 1974. Reservanterna och utskottsmajoriteten är vidare överens om att nämnda kommitté kommer att pröva de aktuella frågorna. Vad är det då egentligen som är skillnaden? Jo, majoriteten i utskottet vill enligt gammal praxis i utskottet avstyrka motionerna, då man vet att motiveringarna kommer att prövas av en utredning, medan reservanterna vill att motionerna skall överlämnas till realisationsvinstkommittén för beaktande, vilket man möjligen kan tolka som en beställning i en viss riktning. Majoriteten har i dagsläget inte någon sympati för motionärernas förslag. Jag är helt övertygad om att kommittén känner till alla de skäl som här i dag har anförts från talarstolen av reservanterna och motionärerna och jag är lika övertygad om att kommittén känner till de motskäl som majoriteten har att anföra mot dem. Därför, herr talman, tänker jag inte anföra de skälen. Vi vill avvakta realisationsvinst kommitténs arbete och vill inte företa oss någonting som föregriper dess — Nr 57 ställningstagande. Utskottsmajoriteten tar alltså ingen ståndpunkt i Torsdagen den nuläget utan förutsätter bara att kommittén prövar frågan. 29 mars 1973 Med det sagda vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 11 behandlar motioner med förslag om allmän begravningsförsäkring m.m. Beträffande kraven på införande av en allmän begravningsförsäkring föreligger enighet i utskottet om att något behov av en sådan inte finns, varför jag kan lämna den saken åt sidan. I betänkandet behandlas emellertid också en motion som tar upp frågan om hemtransport av stoft av i utlandet avliden svensk medborgare. Numera reser ungefär 1 miljon svenskar utomlands årligen. Om dödsfall inträffar'för någon av dem försätts de anhöriga i en besvärlig situation rent praktiskt, utöver den sorg som ett dödsfall naturligen medför. De anhöriga måste i allmänhet bestämma sig inom 24 timmar för om och hur den avlidne skall hemtransporteras och också ställa en bankgaranti eller göra en förskottsinbetalning på det belopp som behövs, normalt kanske 5 000—6 000 kronor. Om inte detta sker äger i allmänhet begravning rum omedelbart i det främmande landet. Det är självklart att det för många — kanske inte minst för äldre människor — innebär problem att klara av detta så snabbt att den avlidnes stoft verkligen kan hemföras till Sverige. Inträffar dödsfallet under en helg, då banker och myndigheter är stängda, kan fallet kompliceras ytterligare. Det förefaller därför rimligt att frågan utreds om hur kostnad för hemtransport av avlidna skall täckas av den allmänna försäkringen. Det kommer knappast någonsin att röra sig om några större belopp för samhället, men det skulle innebära en trygghet för både den enskilde och hans anförvanter att veta att vid ett dödsfall hemtransport av stoftet kommer att ske automatiskt. Nu kan det naturligtvis genmälas att det finns möjligheter att försäkra sig och att de flesta reseförsäkringar täcker detta. Ja, men det kommer alltid att finnas fall som inte täcks av försäkringar, och det är kanske just i dessa fall som hjälpen från samhällets sida bäst behövs. Det finns i utskottsbetänkandet en formulering som jag inte tycker skall gå kammaren förbi. Där sägs nämligen att det vore orättvist med en allmän försäkring av det här slaget, därför att den skulle innebära att de som inte reser utomlands och avlider skulle tvingas delta i finansieringen av försäkringen. Nu förhåller det sig emellertid tvärtom. Det är ju inte den avlidne som drabbas utan just hans anhöriga, som snabbt skall komma fram med pengarna. Dessutom är argumentet i sak ytterligt svagt. Konsekvensen skulle ju bli, om vi följde det, att vi skulle avskaffa barnbidrag m.m. Alla kan ju inte dra nytta av barnbidragen om de nu inte har satt några barn till världen. Herr talman! Det här är ingen stor fråga, och den torde med måttliga kostnader och utan större besvär kunna bringas till en praktisk och tillfredsställande lösning. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Utskottet har i sitt betänkande ganska utförligt redovisat hur ärendet har behandlats tidigare och också motiverat varför majoriteten har avstyrkt det motionsyrkande som lagts till grund för den reservation som är fogad till betänkandet. Jag skall därför, herr talman, vid den här sena timmen i varje fall anstränga mig att inte utnyttja den tid som jag har antecknat mig för. Vi hade också förra året uppe till behandling en motion av liknande innebörd, och den sände vi på remiss till riksförsäkringsverket, Svenska resebyråföreningen och Försäkringskasseförbundet. Ingen av remissinstanserna tillstyrkte att en sådan här försäkring skulle inlemmas i den allmänna försäkringen. Remissinstansernas synpunkter är också redovisade i utskottsbetänkandet, och den saken kan jag alltså gå förbi. Men frågan har också utretts i annat sammanhang. Sjukförsäkringsutredningen, som lämnade sitt betänkande år 1970, har behandlat frågan om sjukas och avlidnas hemtransport och avvisat tanken att en sådan här försäkring skulle belasta sjukförsäkringen. Denna utredning har liksom utskottet pekat på att det finns flera former för täckande av kostnaderna vid dödsfall. Jag kan nämna de omfattande grupplivförsäkringarna, som ju ger betydande belopp vid dödsfall. De flesta löntagare och även makar har ett betryggande skydd genom tjänstegrupplivförsäkringarna. Men även vid sidan av dessa försäkringar har det utvecklats en vidsträckt verksamhet med frivilliga försäkringar, omfattande olika kategorier. Försäkringarna byggs upp med de mest olika kollektiv som bas. De kan omfatta medlemmar i organisationer eller föreningar av de mest skiftande slag. Även dessa former av grupplivförsäkringar lämnar skydd för den försäkrades make eller maka. Vad utskottet främst har tagit fasta på är att de s.k. hemförsäkringarna inkluderar kostnaderna för hemtransport från utlandet av avlidna personer. Alla som har eget hem eller bohag torde ha tecknat dylika försäkringar och har således garanti för bestridande av dessa kostnader. Därför har väl de allra flesta människor ett betydande skydd, och för dem som inte har ett sådant skydd inbakat i någon försäkring är det ju mycket lätt att vid resa utomlands teckna en resandeförsäkring som täcker de eventuella luckor som kan finnas. När man beställer en resa till utlandet får man också från researrangören uppmaning att teckna en resandeförsäkring. Åtminstone då jag — vid inte så många tillfällen — rest utomlands har jag blivit uppmanad att se över mina försäkringar och teckna erforderliga tilläggsförsäkringar. Det är givetvis riktigt som herr Björck i Nässjö säger, att det i vissa enstaka fall kan uppstå besvärligheter för den avlidnes anhöriga om inte en sådan försäkring för resande har ordnats. Men frågan är om man skall ta detta till intäkt för att inordna hela svenska folket i en allmän försäkring, vilket ju ändå majoriteten inte har någon glädje av. Det finns ju väldigt många människor som aldrig reser — eller har råd att resa — utomlands. Och, herr Björck, de får ju ändå vara med och betala även den här försäkringen. Man kanske inte kan beteckna det som någon större orättvisa, men det kommer i alla fall att uppstå en betydande dubbelförsäkring om man här skulle införa ett obligatorium. Sedan vill jag, herr talman, också nämna en annan sak. Vi har ju ett förnämligt socialförsäkringssystem, men det finns inga vattentäta skott. Visst kan det förekomma luckor. Men det är därför som socialdepartementet har tillsatt en arbetsgrupp som skall se över vilka ytterligare behov som kan finnas. Naturligtvis kan man diskutera om man skall införa även andra saker i vår socialförsäkring, bl.a. i sjukförsäkringen. Men vi tycker att det skall ske först efter moget övervägande och grundlig översyn. Vi tycker inte det är riktigt att man enbart skall besluta om att utreda en sådan här detalj. Till vårt utskott får vi ju oerhört många ärenden där det begärs att olika saker skall föras in i sjukförsäkringen, och vi har den principiella inställningen att man skall vara litet försiktig med att föra in försäkringsformer som principiellt egentligen inte hör hemma där.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
Herr talman! Jag är fullkomligt medveten om att det finns en rad olika försäkringar, och det sade jag också i mitt första anförande. Men dess värre finns det också alltid människor som slarvar när det gäller att ta en sådan här försäkring. Resultatet blir inte att de drabbas utan att deras anhöriga drabbas, och det blir de anhörigas ekonomiska situation som kommer att vara avgörande för om begravningen sker i ett främmande land eller om den kan äga rum här i Sverige. Jag tycker att detta är ganska orimligt. Vi kan föreställa oss vilken chock det blir när en människa får reda på att en nära anförvant har avlidit någonstans i ett främmande land. Och det är 1 miljon svenskar som varje år reser utomlands, så riskerna är ganska stora att sådant här händer. De anhöriga skall då plötsligt på några timmar få fram en bankgaranti eller åtskilliga tusen i kontanter — i annat fall får de ett besked om att begravningen äger rum omedelbart någonstans långt borta. Herr talman! Reservationen kräver bara att vi skall se över de bestämmelser som i dag gäller samt vidta erforderliga förändringar och täppa till de luckor som behöver täppas till för att det skall bli en tillfredsställande lösning. Jag tycker ingalunda att det är något orimligt krav.